Herr talman! Betänkandet om mervärdesskatten i år är tunt, även om det finns några viktiga områden som berörs. Men det finns ingen anledning till en längre utläggning kring momsskatteområden. Jag vill dock påtala vikten av momsbefrielse för allmännyttiga ideella föreningar. Sverige har en lång och god tradition när det gäller föreningsliv och frivilligorganisationer. Vi kristdemokrater anser det högprioriterat att slå vakt om dessa rörelser vars samhällsinsatser inte nog kan framhållas. Utan enskilda människors frivilliga engagemang skulle stora delar av det svenska samhället falla samman. Det är därför särskilt viktigt att ge dessa rörelser goda möjligheter att verka. En momsbeläggning av de ideella föreningarna skulle utgöra ett allvarligt hot mot dessas existens. De borgerliga partierna har valt att framföra sina uppfattningar i en gemensam reservation, där vi framhåller att regeringen bör arbeta snabbt för att eliminera den oro som i dag finns bland frivilligrörelserna i Sverige angående just momsfrågan. Vi vill också att Mervärdesskattekommittén ska ges i uppdrag att beakta det som vi har framfört i vår reservation.